Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att resurshushållning lönar sig. När vi diskuterar energi och energipolitik kan det vara nyttigt att påminna om ett så självklart och grundläggande faktum som att energi inte har något egentligt egenvärde. Energins värde består i de positiva effekter som vi kan åstadkomma med energianvändandet, t.ex. bättre bostadsoch arbetsmiljö, snabbare och bekvämare resor samt framställningen av en rad för vår välfärd väsentliga varor. Det finns därför ingen rimlig anledning att vare sig använda eller producera mer energi än vad som är absolut nödvändigt för att nå dessa positiva resultat. Denna restriktiva inställning till ökad energiproduktion och energianvändning är speciellt angelägen så länge vi använder energi som i produktion och användande innebär en belastning på vår miljö, tär på ändliga råvaror och skapar ekonomisk obalans. Mot denna bakgrund blir det ganska givet att hushållning och effektivt användande av den nödvändiga energin blir något av en huvudfråga i centerns energipolitik, och det är också en huvudlinje i näringsutskottets betänkande. Den energi som vi sparar är ofta billigare och alltid miljövänligare än den vi producerar. Trots att väldigt många påstår att ingenting har hänt på energiområdet de senaste åren, så har det faktiskt skett en drastisk förändring i vår energianvändning. Jämför vi energiprognosen i 1975 års energiproposition, som av riksdagens majoritet ansågs vara ett mått på vår maximala hushållningsförmåga, med verkligheten och med energiprognosen i 1981 års energiproposition, så finner vi för 1985 en skillnad i storleksordningen 100 TWh. Förändringen är alltså lika stor som dubbla kärnkraftsprogrammet. Jag vet inte om Lennart Blom har tänkt på detta. Det är lätt för var och en att förstå vad det skulle ha betytt för svenskt näringsliv och för konsumenterna om man i dag skulle ha belastats med kostnaderna för ytterligare 100 TWh — en kostnad i storleksordningen 10 å 20 miljarder kronor. Nu protesterar säkert många och säger att den lägre energianvändningen är ett resultat av en svag ekonomisk utveckling. Flera talare har varit inne på detta tidigare i dag. Detta är sannolikt en mycket liten del av sanningen. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad energianvändning har också drastiskt förändrats under det senaste årtiondet. Från att vi i början av 1970-talet ökade vårt energianvändande snabbare än den ekonomiska tillväxten, så har förhållandet varit ca ett till tre under senare delen av 1970-talet. Under 1980-talet förutses en betydande ekonomisk tillväxt även vid en minskad energianvändning. Det är faktiskt så att god ekonomisk utveckling är en förutsättning för en snabb omställning till ett energieffektivare samhälle — samtidigt som denna omställningsprocess kan bli den motor i vår ekonomi som markant hjälper till att lösa våra ekonomiska balansproblem och förbättra sysselsättningen. Jag vill till Lennart Blom säga att kärnkraften är dyr. Låt oss vara ärliga och erkänna detta. Om de pengar som har satsats i 11:an och 12:an hade använts alternativt, till hushållning och andra bränslen, skulle vi tveklöst fått fram mer energi alternativt mer hushållning och därigenom en bättre ekonomi, mer sysselsättning, bättre miljö än vi fått genom satsningen på 11:an och 12:an. Det var en alltför vidlyftig skönmålning Lennart Blom gjorde på den punkten. Herr talman! Jag vill i några korta punkter redovisa vad det innebär om vi förverkligar de högsta målen för bl.a. hushållning och oljeersättning samt de skärpta miljökrav som redovisas i de två energibetänkanden som riksdagen i dag behandlar. För det första kommer vi att halvera oljeförbrukningen fram till 1990, räknat från 1979. För det andra minskar vi svavelutsläppen från eldningsanläggningar i Sverige med bortåt 50 26 från 1979 till 1990. Detta resultat uppnås genom minskad oljeförbrukning, införandet av krav på högst 1 90 svavelhalt i För det tredje kommer vi 1988 att använda 45 TWh mindre i bebyggelsen än vi skulle gjort om vi inte förbättrat vår energihushållning sedan 1977. Detta är ungefär samma energimängd som de tolv atomkraftverken kommer att producera per år. Hushållningen kommer att kosta väsentligt mindre per KWh, och vi producerar iuget sådant avfall som ingen i dag vet hur vi säkert skall ta hand om. För det fjärde kommer kärnkraftens avveckling att säkerställas och beredskapen för kärnkraftsolyckor väsentligt att höjas. För det femte kommer den kraftfulla satsningen på energiforskning att skapa en mycket god grund för att nå den uppsatta målsättningen, nämligen ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Herr talman! Det är tveklöst ett mycket tufft energiprogram som redovisas i dessa två energibetänkanden. Det krävs gemensamma tag och verkligt god hushållning med tillgängliga resurser om vi skall nå dessa högt ställda mål. Låt mig säga något om Stockholms värmeförsörjning. Som ett exempel på resurshushållning vill jag redovisa det alternativ till värme för Storstockholm som centern har drivit. Alternativet bygger på stora värmepumpar i en framtida kombination med närförlagda kraftvärmeverk. Jag kan beskriva detta alternativ genom att citera den redovisning som representanter för Vattenfall och Stal-Laval Turbin AB gjorde inför näringsutskottet: ”Baserat på i princip samma förutsättningar som i STOSEB — Vattenfalls utredning om fjärrvärme från Forsmark fås de i bilaga 1 redovisade investeringskostnaderna för alternativskiljande objekt. En totalekonomisk utvärdering för perioden 1983-2010 visar att kostnaderna för värmepumpalternativet är ca 4 miljarder kronor lägre än för Forsmarkalternativet. Värmepumpsalternativet uppvisar dessutom en rad andra fördelar jämfört med Forsmarkalternativet. Genom att värmepumpsalternativet byggs upp av ett stort antal mindre enheter där de första kan tas i drift redan under 1982 uppnås omedelbara oljebesparingseffekter. Avkastningen från den först idrifttagna enheten kommer vidare att till viss del täcka investeringen i värmepump nr 2 osv. varför kapitalanskaffningsbehovet för värmepumputbyggnaden blir närmare 3 miljarder kronor lägre än för Forsmarkalternativet. Investeringarna i värmepumpsalternativet är till fullo återbetalda redan de första åren under 1990-talet. Värmepumpsalternativet möjliggör en lönsamhetsbedömning för varje enhet vilket leder till ett optimalt utbyggt system. Genom att utbyggnaden och idrifttagningen av värmepumpenheterna sker successivt finns goda möjligheter till eventuella korrigeringar av tekniken. Nettoelförbrukningen i värmepumpalternativet är år 1990 ca 1,5 TWhe/år läge än för Forsmarkalternativet. Denna elenergimängd använd i värme pumpverk i övriga delar av landet ger en ytterligare oljebesparing på ca 470 000 m? per år till ett värde av ca 0,5 miljarder kronor. Med tanke på vad Lennart Blom sade om att endast hetvattentunneln drastiskt skulle kunna påverka vårt elbehov vill jag gärna påpeka att det tvärtom är så att användning av stora värmepumpar innebär ett väsentligt bättre utnyttjande av den elkapacitet som här byggs ut. Ett annat intressant dokument i detta sammanhang är en alldeles färsk forskningsrapport, 81.0072-1, som bekostats av statens råd för byggnadsforskning och utförts av Bengt Dahlgren AB i Göteborg. I denna rapport redovisas att 55 96 av Stockholms fjärrvärmebehov kan tillgodoses med stora värmepumpar, som har havseller sjövatten som värmekälla. Lönsamheten är god. Kostnaden för havsenergi beräknas till 9,7 öre/KWh.

Herr talman! Herr Franzén apostroferade mig med sådan älskvärd envetenhet att jag kanske måste replikera kort. Herr Franzén återkom till ett argument som flitigt vädrades i folkomröstningskampanjen, nämligen att aggregaten 11 och 12 är onödiga och att det belopp som han nämnde, 10 miljarder, hade gjort större nytta om det hade använts för besparingsåtgärder. Påståendena både om summans storlek och om effekten är emellertid obevisade påståenden. Jag har för min egen del en helt annan uppfattning. Det enda om vilket man med säkerhet vet att det har blivit dyrt i det här sammanhanget är ju anläggningskostnaderna för aggregaten 11 och 12, som har fördyrats på grund av den ovisshet som har rått här i landet beträffande energipolitiken. Herr Franzén nämnde också att det är fråga om mycket stora investeringar. Det är naturligtvis riktigt, och det är en påkänning, men det intressanta är kanske inte investeringarnas storlek utan vad elkraften kostar när den väl produceras. Det gäller nu inte nr 11 och 12, men det kan ändå vara en indikation att kärnkraftsproducerad el i dag kostar mindre än 5 öre, medan den el vi får från oljeeldade kraftvärmeverk ligger på 14 öre och den från kondenskraftverk på 27 öre. Ekonomin spelar faktiskt en avgörande rolli det här sammanhanget. Det är inget tvivel om att de synpunkter som har framförts beträffande reaktorerna 11 och 12 i hög grad sammanhänger med en övergripande värdering som man inom centern har gjort i fråga om kärnkraftens önskvärdhet över huvud taget. Denna aspekt kommer tillbaka i den andra fråga som jag kort skulle vilja svara på, nämligen den om Storstockholm. Centerns alternativ med värmepumpar, som har kastats fram på ett rätt sent stadium, är inte det första sättet att avvärja en hetvattenöverföring. Tidigare ville man ha naturgas, och dessförinnan fanns det andra alternativ. De större värmepumparna är icke färdiga, de leder under alla omständigheter till ett enormt elberoende och de kräver stora investeringar i distribution av el, som kan mätas på det sättet att det faktiskt erfordras 50 96 ökning av den produktionskapacitet vi har redan i dag. Det tycker jag är realiteter som man ändå bör beakta, oavsett värmepumparnas i teorin stora och, när det gäller små värmepumpar, i praktiken visade fördelar. Det herr Franzén utgår ifrån som säkert är det som skall utredas. Jag skall avslutningsvis säga, herr talman, att Storstockholmskommunerna är fullt kompetenta att själva avgöra vad som är billigast och bäst, även miljömässigt, för dem, och det är också utskottets och riksdagens mening att de skall få göra det.
Herr talman! Frågan om kolet kommer Hugo Bengtsson om någon minut att utveckla närmare. När det gäller uranet, som Ivar Franzén berörde, liksom centerns reservationer i övrigt är det inte jag som är utskottets talesman, så jag skall inte svara på de frågorna. Vi har fullt klart för oss i den socialdemokratiska gruppen att ett diskutabelt Norgeavtal, liksom kanske utvecklingen i Europa i övrigt, numera har gjort lönsamheten mera tvivelaktig när det gäller katalytisk kracker. Bara på ett år har lönsamheten sannolikt förändrats. Men vad som dikterar vårt ställningstagande är beredskapsskälet. Tjocka oljor är lättare att få tag i och lättare att lagra, och det skulle därför vara en avgörande tillgång ur beredskapssynpunkt att ha en katalytisk kracker. Vi lägger stora pengar på vår beredskap på många andra områden, och jag tror att det är vettigt att satsa också på det här området. Ivar Franzén tog upp värmepumparnas konvertering, och jag har inte bestritt argumenten i det jag anfört tidigare. Jag har sagt att så långt systemet är utvecklat hittills skapar värmepumpar ett beroende av elenergi, och jag tror att det kommer att dröja en tid innan vi för det första har tillräckligt stora värmepumpar konstruerade i sinnevärlden för att klara storstädernas värmeförsörjning, för det andra har ett system som kan drivas med annat än el. När det gäller Barsebäck har Ivar Franzén hört lika fel som vpk:s företrädare tidigare, och jag får väl hänvisa honom till protokollet över vad jag svarat Oswald Söderqvist. I fråga om skogsenergin går möjligen våra uppfattningar isär när det gäller hur tekniken kommer att utvecklas. Men tro och inte minst tro om tekniken är vanskligheter som vi väl inte ska ge oss in på att diskutera.
Herr talman! Det är rätt fantastiskt att höra beloppet 5 öre för kärnkraftsströmmen. Visserligen sade Lennart Blom att det inte gällde aggregaten 11 och 12, men det är kanske ändå fel att i alla sammanhang tänka bort kapitalkostnader och framtidskostnader, vilket Lennart Blom måste göra för att nå det priset. Det är få saker som vi inom centern — och jag kan hävda det mycket starkt — har lagt ned större vikt vid än att kombinera ett säkerhetstänkande, ett miljötänkande, med ett ekonomiskt tänkande. Det är framför allt den sista biten som fått mig att bli så absolut övertygad om att kärnkraften icke har någon framtid, om man tar med alla kostnader. Jag tror att vi där har en hel del att vinna på en mera saklig debatt även från anhängarnas sida. När det gäller Storstockholm vill jag upprepa att jag citerade Vattenfall. Jag valde alltså inte våra egna utredningar. Den forskningsrapport som jag här nämnde bygger på industriella produkter som i snarlika sammanhang är provade praktiskt under ansenlig tid. Det finns alltså i dag möjligheter att dessa enheter på 10 å 15 MW kan ses som en lämplig modul för ett värmepumpsystem, samtidigt som man successivt bygger in ett kunnande och en utveckling. Det är alltså en enorm skillnad mellan tryggheten i att bygga upp värmepumpalternativet jämfört med hetvattentunneln. Var så ärliga att ni erkänner i varje fall det! Min fråga om avsvalning svarade Nils Erik Wååg inte på. Han menade kanske att den bredden hade varit nyttig att ha även när man diskuterar kracker. Vi har vidare vissa bekymmer sedan gammalt med att bygga in stora överkapaciteter. Att man med öppna ögon går in och rekommenderar en miljardinvestering här utan att tänka djupare på problemet är överraskande.
Herr talman! Vad först beträffar tryggheten i hetvattenöverföringsalternativet, har jag förstått av de föredragningar som gjorts i utskottet att på den punkten finns ingen osäkerhet hos de parter som berörs. De utländska erfarenheterna är klara sedan lång tid. Vid eventuella driftsstörningar kommer situationen att vara den att man har en fullständig reservkapacitet uppbyggd. Däremot känner man en betydande osäkerhet om möjligheterna att utnyttja ett system som baseras på många och stora värmepumpar, eventuellt också i den variant som herr Franzén här närmast förordade, dvs. en kombination. Summan av det hela är, som jag har förstått det, att man vet vad man har men att man inte riktigt vet vad det är man möjligen får om man satsar på det alternativ som herr Franzén här närmast förordade. Vad beträffar herr Franzéns citat från Vattenfall kan jag i och för sig vitsorda att så är fallet. Man skall ha klart för sig att det föreligger ett partförhållande mellan blivande köpare och säljare. Det kanske dessutom åtminstone delvis är på sin plats att ändå påpeka att det är svårt att hitta någonting så elektricitetsfixerat inom räckhåll i det här landet som Vattenfall.
Herr talman! Jag vill erinra herr Franzén om att vad vi begär i vår reservation är att regeringen skall lämna förslag till riksdagen om hur samhället aktivt skall kunna engagera sig för en kracker. Det är ett utredningsförslag eller möjligen en proposition som vi begär. Vi har därför inte uttalat oss bestämt för den här krackern.
Herr talman! Det är mycket intressant när Lennart Blom hänvisar till utländska erfarenheter. Jag har gång efter gång försökt att inför dem som varit tveksamma till värmepumpar hänvisa till utländska erfarenheter. Det finns sådana erfarenheter, som är mycket mer markanta än när det gäller hetvattentunnlar i dimensionen Forsmark. Även där drar alltså värmepumpsalternativet det längsta strået. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får, säger Lennart Blom. Det är precis som om han hade hetvattentunneln i sin ficka, när han talar på det sättet. Om det är på något område som man inte vet vad man får, så gäller det just hetvattentunneln. Jag noterar med tillfredsställelse den alltmer ökade försiktigheten hos Nils Erik Wååg när det gäller kracker. I fråga om Barsebäck redovisade jag exakt var socialdemokraterna ”landat” i sin reservation. Därför menar jag att några missförstånd oss emellan knappast kan föreligga på denna punkt. Det bör också noteras till protokollet.

Herr talman! Vad som skiljer det svenska samhället i dag från det Fattigsverige som en gång fanns, och de fattiga länder som alltjämt finns, är till stor del resultatet av en kraftigt ökad tillgång till och förbrukning av energi. I det fattiga samhället är det inte minst människans och dragdjurens muskelkraft som får svara för energiproduktionen. I dag inte bara lever vi längre. Vi förlänger också vår ungdom och vår skönhet, bevarar våra ryggar raka och våra händer mjuka under många år. Bilderna i fotoalbumet där hemma på våra farfäder och mormödrar visar oss hur mycket snabbare man kröktes och åldrades förr av hårt och långt arbete i kalla och dragiga arbetslokaler och bostäder. I vår tid har energikrävande maskiner tagit över mycket av det hårda arbetet att lyfta, bära och frakta. Vi kan sträcka på våra ryggar, vi slipper att frysa, vi kan leva friska, lyckligare och längre. I ett rikt samhälle, i ett mänskligt samhälle av det slag som vi vill ha, behöver vi mycket energi. Men all energiproduktion är förenad med kostnader. På något sätt påverkar den alltid vår miljö, och i många fall bygger den på förbrukning av oersättliga naturtillgångar. Om energipriset sätts utan hänsyn till hur energiproduktionen påverkar vår miljö blir priset för lågt. Resultatet av ett för lågt energipris blir energislöseri. Till slut måste alltid kostnaderna betalas av någon, om inte av oss så av kommande generationer. De som mest högljutt kräver energi, till priser som inte täcker alla framställningskostnader, kräver egentligen endast att någon annan skall betala notan för dem. Om världens ledande industriländer i konkurrenssyfte sätter energipriset för lågt, blir det ändå svårt för ett litet land som Sverige att inte följa exemplet. Den slutliga bördan av en sådan politik faller då på våra efterkommande. Efterkrigstidens industrioch välståndsutveckling i Sverige och i andra ekonomiskt rika länder har byggt på tillgången på i det närmaste obegränsade mängder av billig olja. Fram till 1970-talets oljekriser behövde viistort sett inte betala mer för oljan än vad det kostade att finna och pumpa upp den. De länder som ägde de lättast tillgängliga oljekällorna fick endast några ören per fat för sin fina råvara. Så vande vi oss i den rika världen vid ett fantastiskt energislöseri. Oersättlig olja har bränts upp och förslösats i ineffektiva anläggningar. Oljans avfall i form av svavel och tungmetaller har, utan kostnad för oljeförbrukaren, fått skada vår miljö. Många insjöar har redan försurats svårt, men också luften och jorden har drabbats. I dag, herr talman, är den stora oljefesten över. På ett årtionde har oljepriserna tiodubblats. De fattiga länderna, de som är utan egna oljekällor, kom som vanligt för sent till kalaset. Oljeprishöjningarna har kastat många u-länders utvecklingsplaner över ända. För vår del vittnar underskottet i vår betalningsbalans och den allt större utlandsupplåningen om att oljefesten är slut. Något nytt energislag som effektivt kan ersätta oljan har inte kommit i dagen. Vad vi hoppas finna är den rena, miljövänliga energikälla som till låga kostnader skall kunna producera all den energi som vi och världen behöver. Det är den förhoppningen som i många länder drivit fram stora satsningar på kärnkraften. Men problemen och faran med kärnkraften har också visat sig efter hand. Det som en gång sågs som en möjlig räddning för världen ur fattigdom och nöd ses i dag av många som en farlig väg mot förintelse. Stora forskningsresurser sätts nu in för att ta vara på energin i sol, vind och vågor. Värdefulla framsteg har gjorts, men ännu vet vi inte om eller när ett verkligt genombrott kan ske. I väntan på ett sådant genombrott måste vi hårt bemöta oss om att ta till vara energikällor som vattenkraft, biomassa, torv och kol. I många länder är dock vattenkraften redan väl utbyggd, och några fria älvar och andra vattendrag vill vi alla bevara. Och med användningen av biomassa, torv och kol följer avfallsproblem som det, liksom för oljan och kärnkraften, vore oklokt att ta lätt på. Några enkla självklara sätt att lösa problemet med vår energiförsörjning finns det alltså inte. Vi får söka oss fram efter alla de vägar som står oss till buds. Den svenska energipolitiken har länge varit politiskt starkt kontroversiell. Det beslut riksdagen med energipropositionen som grund nu står i begrepp att fatta visar att motsättningarna inte utplånats men avservärt mildrats. Jag tillhör inte dem som i alla politiska sammanhang vill söka kompromisser och minsta gemensamma nämnare. Mina politiska grundvärderingar är inga bytesvaror. När det gäller energipolitiken är det emellertid bra — ja, näst intill nödvändigt — med en ökad samsyn på de problem vi har att brottas med. Energisystem tar lång tid att bygga upp och lång tid att förändra. För att företag, kommuner, ägare till små och stora fastigheter och alla vi andra energikonsumenter på allvar skall komma i gång med vår energiplanering och vår energihushållning behöver vi känna statsmakternas energipolitiska intentioner och veta att grunderna för energipolitiken ligger fast. Dagens beslut ger oss de nödvändiga förutsättningarna. Från denna utgångspunkt hälsar jag också med tillfredsställelse det förslag om en parlamentarisk kommitté för långsiktiga energifrågor som aktualiserats genom den socialdemokratiska partimotionen. Vi behöver en grupp parlamentariker med förmåga att sträcka på halsarna för att fånga en bild av energisituationen på 1990-talet och med vilja att gemensamt arbeta sig fram till framåtsyftande förslag till regeringen om utformningen av den svenska energipolitiken. Det energiverk som regeringen och utskottet vill inrätta får också en betydelsefull roll i det sammanhanget. Till det som riksdagen i dag i stor enighet beslutar om hör nivån på den svenska energianvändningen. Ett mål är att vi under 1980-talet skall kunna utnyttja energin så mycket skickligare och bättre att vi inte skall behöva höja den totala energiförbrukningen. Vi skall också kraftigt minska vår oljeförbrukning genom hushållning och övergång till andra energislag. Till de grundläggande målen hör också att senast till år 2010 genomföra den av riksdagen beslutade kärnkraftsavvecklingen. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi under lång tid och med stor ihärdighet krävt åtgärder som snabbt skall minska det svenska oljeberoendet. Från den utgångspunkten har vi anledning att vara nöjda med det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Når vi som planerat de uppställda målen, kommer vi redan inom tio år att ha skurit ned oljeförbrukningen med mer än en tredjedel. Det kommer att betyda mycket för vår miljö, vår ekonomi och vårt oberoende. Kraven på försörjningstrygghet förutsätter också att Sverige fortsätter att minska oljeinköpen på den s.k. spotmarknaden och att oljeimporten fördelas mellan producentländer i olika delar av världen. De nationella och internationella oljebolag som vill vara med och förverkliga en sådan oljepolitik skall inte få sin ekonomi undergrävd av dem som utnyttjar prisfluktuationerna på spotmarknaden för att göra snabba klipp när priserna där är låga. Det avtal statsministern Thorbjörn Fälldin nyligen ingick med sin norska kollega bidrar bl.a. till att öka vår försörjningstrygghet på energiområdet. Det är värdefullt. Det är välkänt att folkpartiet önskat gå försiktigt fram när det gällt kärnkraften. Energipolitiken måste utformas så, att ingen tvekan behöver råda om att vi kan uppfylla målet att senast år 2010 ha avvecklat kärnkraften i Sverige. Dagens energipolitiska beslut svarar väl mot en sådan målsättning. Naturoch miljösynpunkterna måste alltid beaktas när det gäller energianvändningen och valet av energislag. En övergång från olja till andra bränslen med de reningskrav som anges av näringsutskottet kommer att ge oss en renare och bättre miljö. Det upplever vi i folkpartiet som en framgång för våra strävanden. Kraftfullt stöd till energiforskning, till utveckling av inhemska bränslen, drivmedel och elektrisk kraft och till energihushållning är andra välkända liberala krav, som väl tillgodoses i de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Vi ser det som väsentligt med energipolitiska offensiva satsningar, som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger svensk exportindustri en skjuts framåt. De forskningsoch utvecklingsinsatser som nu föreslås leder, i kombination med den omfattande verksamhet som oljeersättningsfonden bedriver, till många sådana offensiva satsningar och öppnar möjligheter till ännu fler. De förslag och synpunkter som folkpartiet haft vid utformningen av energipropositionen och vid utskottsbehandlingen av denna har blivit väl tillgodosedda. Vi har därför, till skillnad från de andra partierna, inte funnit anledning att reservera oss på någon enda punkt. Vi liberaler tycker sammanfattningsvis att näringsutskottets förslag med anledning av energipropositionen lägger en god grund för 1980-talets energiförsörjning och energipolitik. Vi kommer heller inte att förtröttas i våra ansträngningar att i samverkan förvandla målen till en väl fungerande verklighet. Herr talman! Jag vill gärna göra en kommentar till Hugo Bengtssons inlägg. Vi och socialdemokraterna är överens om energibalanserna. Det hördes ingen protest från socialdemokraterna när dessa behandlades i utskottet — inte det minsta knyst. Enligt dessa energibalanser skall vi till 1990 minska vår oljeförbrukning med 12 miljoner ton olja per år. En fjärdedel, 3 miljoner ton, skall ersättas med kol. Detta kol skall användas för fjärrvärme. Vi skall alltså värma varmvatten med kol i stora anläggningar. Det är inte alls tal om att enskilda villaägare skall skyffla koli sina källare. Vi har i utskottet varit överens om att en sådan kolintroduktion är ett uttryck för att vi gemensamt vill gå försiktigt fram. Det är bra. Vad är det då för fördelar vi vinner på att värma vatten med kol i stället för med olja? För det första sparar vi pengar. Kolet är billigare att inköpa än oljan. För det andra förbättrar det vår försörjningstrygghet. Riskerna för att vi inte skall kunna köpa kol är långt mindre än riskerna för att vi skall få ett stopp för vår oljeimport. För det tredje förbättrar vi härigenom miljön. Sverige har kanske världens strängaste krav på olja. Jag vill gärna erinra om att all olja normalt säljs fritt Rotterdam, men när det gäller tjockolja med en svavelhalt av 1 92 säljs den fritt Göteborg, därför att det enda land som, såvitt jag vet, ställer så stränga krav på svavelhalten i oljan är just Sverige. Fastän vi har de här stränga kraven på olja, så förbättrar en kolintroduktion — med de krav uppfyllda som utskottet ställt — den svenska miljön. Vi skulle, om vi övergår från denna 1-procentiga olja till det lågprocentiga kolet, få en bättre miljö. Är det då någon risk att kolet kommer att välla in i landet? Knappast, är mitt svar. Vi är ovana vid kol, och bristen på etablerade uppköpskanaler gör kolintroduktionen långsam. Kan vi då inte heller precisera de miljökrav som skall gälla når vi inte fram till den önskade oljeersättningen. Resultatet av det blir att vi inte kommer att minska vår totala energiförbrukning. Vi kan inte begära att kommunerna skall sluta att värma vatten och låta medborgarna i kommunerna frysa när vintern sätter in. Vi kommer att i stället för kol fortsätta med olja. Det leder till en försämrad ekonomi för Sverige. Vi får fortsätta att ta allt större utlandslån, och det innebär också att miljön försämras. Oljan ger alltså, som jag sade, större svavelutsläpp än kolet. Det socialdemokratiska förslaget är opreciserat. Man försöker skapa intryck av att man vill gå längre än utskottet, men säger inte hur och inte när. Osäkerheten om den socialdemokratiska inställningen till kol är emellertid diffus på mer än ett sätt. Låt mig erinra om att man i reservation 7, som också Hugo Bengtsson var inne på, kräver studier av en centralhamn för kolimport. Vad är tanken bakom det kravet, Hugo Bengtsson? Med en så försiktig kolimport som utskottet föreslagit behövs ingen centralhamn. Det blir bara nödvändigt om man har planer på en kolimport som är av långt större omfattning än den som vi i näringsutskottet har velat ställa oss bakom. Vår uppfattning är klar. Kol skall i begränsad utsträckning användas för att ersätta olja — främst inom de kommunala fjärrvärmesystemen. Miljökraven skall ställas så högt att ersättningen av oljan med kol leder till minskade miljöskador.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

Herr talman! Hugo Bengtssons inlägg bekräftar i allt väsentligt vad jag sade i mitt huvudanförande. Socialdemokraterna är överens med oss om den totala energianvändningen. Man vill alltså ha en ersättning med kol för att minska vår oljeförbrukning. Socialdemokraterna är också överens med oss om att man skall vara försiktig med introduktionen av kol. Däremot vill man inte precisera — det gjorde inte Hugo Bengtsson nu heller — vad man menar med att man skall vara försiktig. Man vill ge ett intryck av att man vill vara litet mer försiktig än vad regeringen och utskottsmajoriteten har varit, att man är litet mer miljövänlig, men man talar inte om på vad sätt man tänker vara mer miljövänlig. Jag vill understryka att om man skapar sådan osäkerhet, som socialdemokratin håller på att nu skapa, om innebörden av de miljökrav som skall gälla för kolanvändning riskerar man att inte få in ens de mycket försiktiga kvantiteter kol som vi är överens om att vi behöver för att ersätta olja. Resultatet blir, Hugo Bengtsson, inte att vi får en bättre miljö utan en sämre. Den olja som vi då kommer att använda i stället för det kol som vi borde ha tagit in har sämre inverkan på miljön än vad kolet skulle ha vid beaktande av de krav som utskottet ställer. Det tycker jag är allvarligt. Om man därtill lägger den andra delen av det socialdemokratiska kravet, att man nu skall studera förutsättningarna för en stor centralhamn för kolimporten, får man intryck av motsatta ståndpunkter: dels skall man, säger socialdemokraterna, vara mycket försiktig, dels skall man planera för en mycket stor kolimport. Jag tycker att socialdemokraterna har satt sig mellan två stolar, Hugo Bengtsson. Det hade varit bättre att man tillsammans med utskottsmajoriteten hade gett klara riktlinjer för vad som skall gälla för kolintroduktion i Sverige. Det hade samhället varit gynnat av.

Herr talman! Vi skall väl inte, Hugo Bengtsson, försöka ge ett intryck av att de här länderna på kontinenten skulle vara särskilt lysande och särskilt framstående jämfört med Sverige när det gäller att ställa krav på miljön. De har ännu långt kvar innan de i sina bestämmelser når till det miljöskydd som vi i Sverige har varit överens om att vi skall ha. Sedan konstaterar jag att Hugo Bengtsson å socialdemokraternas vägnar fullföljer inte en utan två linjer. Dess värre går de inte ihop. Därav den osäkerhet som kommer att råda beträffande socialdemokratins inställning till en försiktig kolintroduktion. Det är att beklaga. Jag hoppas att ni kommer till klarhet så fort som möjligt om vad ni tycker bör gälla. För alla dem som i begränsad utsträckning skall ersätta olja med kol är det nämligen viktigt att veta var Sveriges största parti står i den här frågan.

Herr talman! En inhemsk energikälla som röner allt större uppmärksamhet är torven. Våra torvmossar kan utan vidare betraktas som en naturtillgång av stor potentiell betydelse för det svenska folkhushållet. Desto mera beklagligt är det att torvbrytningen kommit att omges av en snårskog av regler som på ett allvarligt sätt hämmar det praktiska utnyttjandet av torven. Särskilt stötande är det att reglerna dåligt överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Genom att energitorven 1974 fördes in i minerallagen har torven i praktiken socialiserats. Markägaren får ingen ersättning för den torv som brytes av andra exploatörer och han har ingen förmånsställning när det gäller att få koncession för torvbrytning på egen fastighet. Tvärtom säger förarbetena till förslaget om torvens införande under minerallagen att härigenom kan statliga bolag och statliga intressen ges en förmånsställning. Den enda ersättning markägaren kan tillerkännas är s.k. intrångsersättning, dvs. för vägar, upplagsplatser etc. Hur regelsystemet kring torven upplevs av den enskilde markägaren illustreras i senaste numret av Land, där en lantbrukare utanför Töreboda berättar om hur ABV -— alltså denna gång ett enskilt företag — sökt undersökningskoncession på hans torvmosse. Lantbrukaren i fråga säger, att det hela liknar konfiskation. Han blir fråntagen en bit av sin gård. En bit av sin gård som han en gång förvärvat, betalat för eller erlagt arvsskatt för och som det utgått fastighetsskatt för under hela hans innehavstid. Skulden till detta ligger självfallet inte hos bolaget ABV, det handlar ju efter gällande regler. Nej, felet är givetvis de tankar som ligger bakom införandet av torv i minerallagen. Berättelsen i Land om den praktiska verkligheten har sitt intresse också därför att torvmossen i fråga råkar vara 127 hektar stor. Därmed skulle den inte komma att omfattas av den lättnad i koncessionssystemet som från centerhåll i regeringskansliet utlovats för s.k. mindre täkter. Enligt centerns och folkpartiets ställningstagande i utskottet skall socialiseringen börja när en torvmosse är 100 hektar stor. Vi moderater anser att torven bör bort ur minerallagen. Torven förekommer i motsats till mineral alltid i de översta jordlagren, varför minerallagens ersättningsregler ej är tillämpbara och rättvisa. Torv är också faktiskt på lång sikt en förnybar energikälla. Återställandet av marken efter avslutad täkt hör vidare på ett naturligt sätt ihop med markägarens jordoch skogsverksamhet. Torvbrytning i markägares och lokala entreprenörers regi kan ge ett värdefullt tillskott till lantbrukets utkomstmöjligheter och till sysselsättningen på många regionalpolitiskt utsatta orter. I vårt grannland Finland, där torvbrytningen är etablerad sedan länge, går utvecklingen mot en ökad brytning i lokala markägares regi. Lokala företagsformer bedöms där vara rationella och ge låga produktionskostnader. Det nuvarande koncessionssystemet, som inte ger markägaren rätt till ersättning för naturtillgången som sådan, leder till motsättningar mellan intresserade exploatörer och markägare. Man kan i dag även notera en viss oro hos berörda kommuner, som i rollen av blivande förbrukare av torvbränsle ser ett hot mot de lokala torvtillgångarna från andra exploatörer. Uppbyggnaden av en framtida torvhantering inom landet kräver resurser: organisatoriska, kunskapsmässiga, personella och materiella. Det är sannolikt till stor fördel om redan befintliga resurser i anslutning till torven kan utvecklas, eller direkt tas i anspråk, för uppgiften att utvinna torv. Exempel på sådana är anslutande vägar, transportorganisation, maskinresurser, etc. Ofta hör dessa samman med pågående markanvändning inom området kring torvmarken. De har därmed normalt en anknytning till markägandet i sig. Den särskilda tillståndsprövningen kan sätta denna process ur spel. I de fall tillstånd tilldelas intressenter utan lokal förankring kan det leda till onödig resursuppbyggnad. Enligt moderat uppfattning bör all prövning av torvtäkt ske enligt naturskyddslagens bestämmelser. Därmed kommer prövningen att ligga på länsstyrelsen. Torv för energiändamål bör alltså utgå ur minerallagen. Vår avvikande uppfattning i dessa frågor har vi markerat i reservation nr 10, som jag ber att få yrka bifall till, samt i ett särskilt yttrande. Socialisering av torv blir inte bättre för att den börjar vid 100 hektar, herr talman!

Torvmarken är en markant del av fastigheten och ingår i det normala brukandet. Vi anser det självklart att torven i sådana fall bör bort ur minerallagen. Det har också poängterats att arealen 100 hektar icke kan betraktas som en gräns som slaviskt skall följas med tanke på lokala sammanslutningar — kanske samfällda, kooperativa, enheter. Det har aldrig varit meningen. I första hand sambandet mellan torvproduktion å ena sidan och areella näringar eller lokal produktion å den andra ligger till grund för majoritetens ställningstagande för förslaget att plocka ut torven ur minerallagen. Vi kan se att de verkligt stora tillgångarna, de som moderaterna kallar nationella tillgångar, kanske måste betraktas i ett något större perspektiv. Beträffande dessa kan vi finna vissa skäl för att inte gå alltför raskt fram.

Herr talman! Jag begärde ordet för att fästa Margaretha af Ugglas uppmärksamhet på att hennes formuleringar var något vilseledande. Enligt minerallagen tillhör de mineraler som påträffas under jord inte markägaren. Om Margaretha af Ugglas går ut och gräver på sin tomt och det springer fram en oljekälla där bör hennes glädje över den vara begränsad — i varje fall får hon inte utan tillstånd utnyttja den. Detsamma gäller om hon på sina ägor hittar guld och andra ädla metaller — mineraler av alla slag. Också torven omfattas av minerallagen. När Margaretha af Ugglas säger att centerpartiet och folkpartiet vill stoppa socialiseringen vid torvtäkt på över 100 ha är det vilseledande. Vad vi vill göra är att privatisera den torv som finns på ägor upp till den här storleken. Den är i dag underkastad minerallagen, och vi vill undanta den från lagen. Skillnaden mellan Margaretha af Ugglas och mig är att hon inte vill sätta någon gräns alls för den privatisering som hon vill genomföra.
Herr talman! Det var värdefulla preciseringar som Ivar Franzén gjorde. Han sade att arbetet i kanslihuset på detta område och de utskottsskrivningar som majoriteten i utskottet står bakom skall ses som ett första steg på vägen att ta bort bestämmelserna om torven ur minerallagen. Jag noterar det som ett principiellt mycket värdefullt konstaterande, som jag tror att inte minst LRF och de i jordbruket verksamma i alla delar av vårt land kommer att notera med stort intresse. Jag tror också att det är mycket värdefullt att Ivar Franzén preciserade att 80 å 100 ha inte skall ses som en gräns som man slaviskt måste följa. Jag tror nog att en jordägare utanför Töreboda som råkar ha en torvmosse på 127 ha har svårt att se den principiella skillnaden mellan sin och andra lantbrukares situation. Hadar Cars lektion om minerallagen hade jag helt enkelt litet svårt att följa. Man får nog se torvens införande under minerallagen som ett olycksfall i arbetet.
Herr talman! Man behöver bara läsa innantill i propositionen och betänkandet för att konstatera att det inte finns någon gräns som slaviskt måste följas, men väl kan man uttyda intentionerna för förändringen. Jag upprepar gärna att vi kan se detta som ett första steg. Däremot kan jag inte med bestämdhet uttala mig om omfattningen av ett andra steg och tidpunkten för det. Det är erfarenheten av den förändring som nu föreslås som bör ligga till grund för fortsättningen.
Herr talman! Margaretha af Ugglas och jag är nu överens om att inte tala om en socialisering utan om en privatisering av torvmossarna genom att minska den del av torven som skall ligga under minerallagen. Därmed är språkbruket så förbättrat att jag inte har något att tillägga.
Herr talman! Detta är ju, Ivar Franzén, inte enbart en praktisk fråga som gäller en fastighetsägares möjlighet att förfoga över sin egendom, det finns också principiella inslag. Jag hoppas att även centern ser det på det sättet.

Herr talman! Vi som hårt engagerade oss för linje 3 i folkomröstningen förra året fick bl.a. utkämpa en mycket hård strid mot penningstarka motståndare som hade direkta intressen av att framställa en kärnkraftsavveckling som omöjlig. Bl. a. tog detta sig uttryck i en ganska osaklig propaganda om i vilken utsträckning kolet skulle komma att bli nödvändigt som ersättning för kärnkraft. Det ss.k. Kolsverige skulle komma med en oerhörd hastighet, och kolets sot skulle komma att skymma den blåa, svenska himlen. Den som var motståndare mot kärnkraft hölls närmast som en miljömarodör, därför att kolet skulle komma i kärnkraftens ställe. Kolet skulle producera elkraft. Riktigt dit har vi inte kommit än, även om kol introduceras i kraftvärmeverken. Men ett år efter omröstningen står vi där med både kärnkraftsutbyggnad och kolutbyggnad. Elöverskottet är så stort att stora industrier erbjuds mycket stora rabatter på elpriset, om man håller produktionen i gång under tid som inte är ordinarie, dvs. främst semestertid. Dammluckorna i en del kraftverk står vidöppna, och det annars så eftertraktade ”turistvattnet” flödar fritt. Samtidigt, herr talman, introduceras kolet på ett oordnat sätt, som på sikt kan medföra situationen att vi sitter fast i kol som vi nu sitter fast i olja. En kolintroduktion som sker litet hur som helst blockerar också utrymmet för de inhemska förnybara energikällorna, som ju är den långsiktiga och riktiga lösningen. En liten kolintroduktion tror jag behövs i dagsläget. Men även om man tvingas acceptera kolet som en liten del av vår framtida energiförsörjning, måste man ha en plan för hur kolet skall introduceras. Vidare är det nödvändigt att man inte tummar på miljökraven när tillstånd till koleldning ges. Vpk kräver att naturvårdsverkets krav beträffande rening följs med omedelbar verkan. Man kan inte fortsätta att ge tillstånd till koleldning under förutsättning att man i mitten av 1980-talet kanske har hittat den rätta tekniken för rening av rökgaserna. Från vpk:s sida kan vi inte gå med på att man gör samma misstag med kolet som man gjort med kärnkraften, dvs. kör i gång verksamheten och hoppas att problemen skall lösa sig någon gång i framtiden. Regeringens förslag på området anser vi vara otillräckliga. Risken är annars att vi får det Sotsverige som kärnkraftsanhängarna hotade med, om inte de fick sina 12 kärnkraftsaggregat. Låt oss inte drabbas av oljepanik och tillåta introduktion av en ny energikälla utan att först lösa problemen som följer med det bränslet. Vi har nog med att försöka ta oss ur kärnkraftsproblemen. För att rätt kunna hantera kolproblemet i hela dess vidd måste man också skydda sig mot s.k. smutsigt kol, dvs. kol med höga halter av föroreningar. Ett hjälpmedel är här naturligtvis importlicenser, och vi anser att det därför är nödvändigt att införa ett system med importlicenser för kolhandeln. Då kan man få den nödvändiga kontrollen av både kolets kvalitet och dess ursprung, som man vill kontrollera av andra skäl. Försurningen av vår miljö tror jag kommer att bli en av våra viktigaste framtidsfrågor och en mycket viktig fråga under 1980-talet. Den har smugits på oss under lång tid, och medvetandet i försurningsfrågorna har ökat sakta. Det får inte sparas några ansträngningar för att eliminera skadliga utsläpp t.ex. från nya energianläggningar med nya bränslen. Herr talman! Enligt alla tillgängliga uppgifter fick sig förtroendet för politikerna ett rejält grundskott i samband med folkomröstningen. Det vore olyckligt med en ytterligare tveksamhet om vilken politik som skall gälla på energiområdet. Vi har i dagens debatt redan hört hur en moderat har varnat för en försvårad och försenad kolintroduktion. Det är inte precis ägnat att ge en bild av trovärdighet, om det ställs mot de argument mot kol som användes vid den heta energidebatten för ett år sedan. Vi som fick möta dessa osakliga, fantastiskt överdrivna argument om Kolsverige känner dem på ryggen. Eftersom jag har mina rötter i Västeråstrakten kan jag tala om för dem av kammarens ledamöter som inte redan känner till det, att där bedrivs ett aktivt arbete för att försöka omintetgöra folkomröstningens resultat och det därpå följande riksdagsbeslutet. Mot bakgrund av att det nu introduceras kol — bl.a. i kraftvärmeverket i Västerås men också i andra stora städer runt Mälardalen och så småningom, är det tänkt, också i Oxelösund — förs en kampanj för s.k. kärnvärmeverk. Moderaterna har t.o.m. föreslagit att man lokalt skall folkomrösta om ett sådant kärnvärmeverk, trots att de vet att riksdagen slutligt sagt nej till sådana kärnvärmeverk. Näringsutskottets ledamöter har i april också fått brev från en kärnkraftsorganisation, som menar att vad som sägs i den proposition vi nu har att behandla om fasta bränslen är en sak och vad som egentligen menas är en annan. Man gör underförstått gällande att här lämnas vägen öppen för en våldsam kolintroduktion, och i skuggan av den hotbilden försöker man föra fram kärnvärmeverken, som man säger att det inte har folkomröstats om. Att det över huvud taget är möjligt att diskutera förslag som går tvärtemot omröstningsresultatet måste bero på att det inte finns en fast linje i energipolitiken, utan det mesta överlåts åt enskilda intressen och den s.k. framtiden. Kärnkraft och kärnvärme skall vi ju inte ha — det är klart och fastlagt. Det behövs nu rejäla och fasta tag, om det skall bli något av med de alternativ som skall ersätta kärnkraften och oljan. Det behövs fasthet och konsekvens för att vi inte skall hamna i ett nytt elände — koleländet. Och det kommer vi snart att få, om vi inte skärper kraven, om vi inte kontrollerar etableringen, om vi inte upprättar en plan för hur kolintroduktionen skall gå till. Regeringens förslag på området anser vi vara alldeles otillräckliga.

Herr talman! Riksdagen var representerad vid en parlamentarikerkonferens om energi och ekonomi i Paris förra månaden, arrangerad av Oljeklubben, dvs. IEA och OECD. De flesta OECD-länderna deltog med stora parlamentarikerdelegationer. Förhandsmaterialet som hade utarbetats av arrangörerna var det gamla vanliga, som vi har vant oss vid att få från världskonferenser om energi. Det gick ut på att kärnkraft och kol är etablerade och ekonomiska alternativ till olja, medan de förnybara alternativen framställdes som mycket intressanta men utan förmåga att ge någon energi att tala om utan en mängd forskning och framför allt inte förrän en bra bit in på 2000-talet, då de flesta som beslutar i dag är pensionerade eller döda. Inläggen vid konferensen visade emellertid att något radikalt håller på att ske i västvärlden på energiområdet. Diskussionsmaterialet väckte stark kritik. OECD-ländernas parlamentariker kritiserade kärnkraften hårt, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Och man talade med djup insikt om hur en mera effektiv energianvändning och modern, högtstående teknik gör det onödigt att tillföra industriländerna alltmer energi. Man förnekade bestämt att de förnybara energikällorna skulle vara avlägsna eller otillräckliga. IEA:s ledning försvarade kärnkraften, men, tycktes det mig, från en alltmer trängd position. Och argumentet ”vi har ju inget annat alternativ nu” föll platt inför alla konkreta exempel på motsatsen. En delegat från Canada frågade med emfas: ”Who”s actually pushing the nuclear issue?” —-” Vem är det egentligen som driver på kärnkraftsfrågan?” De stora organisationer som vill sälja olja, kol och kärnkraft arbetar var och en för sitt intresse och vill inte släppa fram konkurrenter. De vill inte heller att man hushållar så att efterfrågan minskar. Detta är egentligen ingenting att bli chockerad över — det är fullkomligt naturligt att så sker. Men det är viktigt att vi vet om att det här är fråga om en konkurrens. Vilider ingen brist på energi. De problem vi står inför på energiområdet är anpassningsproblem i samband med bytet från olja till ett annat energisystem. Och vi gör klokt i att räkna med att olika tillförselintressen här tävlar om marknaden. Som statsministern framhållit i dag är målet i vårt land ett inhemskt förnybart energisystem och hushållning så att de inhemska resurserna räcker. Dessa förnybara energikällor finns utspridda över landet, särskilt i glesbygden. De tas främst till vara i många små anläggningar. Detta innebär ett decentraliserat system, som ger arbeten där dessa bäst behövs och som gör oss oberoende av import, alltså utmärkta hjälpmedel i den ekonomiska krisen för att ge bättre sysselsättning och bättra på bytesbalansen. Det byggs inte lätt upp handlingskraftiga, centralt placerade intressen kring dessa energiformer, utan de beror av många människors initiativ och arbetsvilja. Kolet däremot har starka förespråkare — oljebolagen marknadsför nu kol för fullt. Kol har fördelar, t.ex. att den inte skadar naturen vid transporter. Man kant.o.m. lagra kol under vattnet utan att det skadas eller skadar. Kolet har ännu en fördel: det syns när man skadar miljön med svart damm och stoft från kol. Men kolets svavelproblem — problemen med tungmetaller och andra utsläpp — är lika osynliga och allvarliga som när det gäller oljan. Med nu gällande lagstiftning i Sverige har det utvecklats en praxis att ställa stränga miljövårdskrav vid koleldade anläggningar. Propositionen föreslår ingen lagändring när den ger riksdagen tillfälle att yttra sig över de riktlinjer regeringen ämnar följa vid tillståndsgivning för kol. Utskottet har markerat vikten av att hålla hårt på stränga miljökrav vid koleldning. En sträng praxis skall följas vid tillståndsgivningen. Redan nästa år begärs i utskottsmajoritetens förslag ett nytt besked från regeringen om ytterligare skärpning av kraven. I en ny rapport från nämnden för energiproduktionsforskning framhålls att torven blir konkurrenskraftig med kolet om man beslutar sig för likvärdiga krav på lågt svavelutsläpp. Det finns alltså ingen anledning att välja kol framför torv. Statsministern har tidigare i dag gjort några mycket viktiga markeringar när det gäller kolreningen. Han aviserade en ny proposition redan våren 1982 med skärpta miljökrav. Han framhöll också att en fortsatt sträng praxis skall råda vid prövningen av kolanläggningar. Jag litar på att denna proposition kommer att innehålla sådana miljökrav att min motion om kolrening blir tillgodosedd. Vad däremot socialdemokraternas reservation till dagens betänkande innebär när det gäller kolrening är mycket oklart. Det har verkligen mycket tydligt framkommit i dagens debatt. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag i mom. 32. Till sist, herr talman! Kommer de inhemska energikällorna i Sverige att räcka för en nation som vant sig vid hög industriell aktivitet och hög materiell levnadsstandard? Den energiframtidsstudie som började vid sekretariatet för framtidsstudier och som nu fortsätter vid delegationen för energiforskning ger intressanta synpunkter på detta. Man räknar med att vi på 200 TWh per år dvs. hälften av vad vi nu använder, skulle kunna öka konsumtionen med 50 90 från 1975 års nivå. Tekniskt sett är det alltså inte något problem för Sverige att klara sin energiförsörjning helt på inhemska energikällor. Men det är risk för att vi bygger upp en alltför stor kapacitet på energitillförselsidan och att det försvårar en energihushållning som gör att de inhemska energikällorna räcker. Energiprognoser spelar härvid en stor roll, och det är viktigt att dessa inte styrs av dem som har intresse av att så mycket energi som de vill sälja också skall efterfrågas. Det energiverk som nu inrättas får en maktpåliggande uppgift. Det är väsentligt att tillförselintressena mister sin dominans som framtagare av beslutsunderlag för landets energipolitik.

Herr talman! Låt mig bara säga att jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning om betydelsen av att utnyttja lokala och regionala energitillgångar, och jag vill erinra om att propositionen ger klara riktlinjer för hur det skall gå till. Bl. a. kommer rådgivningen från SIND via utvecklingsfonder och lantbruksnämnder att förstärkas avsevärt med medel från oljeersättningsfonden. Självfallet kommer oljeersättningsfonden också, som det redan visats praktiska exempel på, att på olika sätt medverka just till att utnyttja lokala och regionala energitillgångar. Jag har heller ingen annan uppfattning än Birgitta Hambraeus när det gäller betydelsen av hårda miljökrav för alla slags bränslen och inte minst när det gäller introduktionen av kol. Får jag sedan ta tillfället att säga ett ord till Hans Petersson i Hallstahammar också?

Herr talman! Ungefär 40 26 av den totala energiförbrukningen i landet hänförs till bebyggelsesektorn. Det är därför utomordentligt viktigt att vi på detta område sparar energi och ersätter oljeuppvärmning med uppvärmning baserad på andra energislag för att snabbt minska vårt stora oljeberoende. Genom den energisparplan som riksdagen antog våren 1978 togs ett första viktigt steg mot det ambitiösa målet att spara mellan 25 och 30 26 energi i befintlig bebyggelse under en tioårsperiod. De statliga insatserna sattes in på bred front. För att snabbt komma i gång på åtgärdssidan utformades det statliga stödsystemet till övervägande del efter generella linjer. Under hand har systemet differentierats, effektiviserats och alltmer inriktats på sådana driftsoch byggnadstekniska åtgärder som snabbt kan ge resultat. I samband med folkpartiregeringens energiproposition, som behandlades här i kammaren våren 1979, genomfördes vissa ändringar i reglerna för erhållande av energisparstöd. Bl. a. slopades räntebidraget till åtgärder i småhus. Vidare skärptes kraven när det gäller stöd till ytterväggsisolering. Bidragsdelen av stödet slopades när det gäller renoveringsåtgärder i samband med energisparåtgärder, exempelvis byte av fasadskikt vid ytterväggsisolering och byte till treglasfönster. Enligt bostadsstyrelsens uppföljning blev effekterna de åsyftade, bl.a. en ökad stödandel till flerbostadshusen i förhållande till småhusen och en ökad andel installationstekniska åtgärder med värmeväxlare, värmepumpar, motorshuntar och liknande. Genom riksdagsbeslutet våren 1979 gavs bättre förutsättningar för både en breddning och en konkretare inriktning av energisparverksamheten i befintlig bebyggelse. Iden proposition om energisparverksamheten i byggnader m.m. somidag behandlas föreslås en i vissa stycken reviderad energisparplan. Propositionsarbetet har föregåtts av att planen mycket noggrant har utvärderats av energihushållningsdelegationen och en omfattande remissomgång.

Propositionen har tagit fasta på utvärderingens resultat och remissinstansernas genomgående positiva reaktion till delegationens förslag. En höjning av energisparmålet föreslås. Likaså en stor satsning på övergång från olja till andra energislag, där speciell vikt läggs vid nya och förnybara energikällor som solvärme, värmepumpar och vedoch fliseldning. Konverteringsprogrammet har också kompletterats med ett stödsystem under en övergångstid för användning av vattenburen el och för sådana gruppcentraler för eldning med ved och flis som kan försörja bostadsområden på mindre orter där fjärrvärme inte är aktuell. Stödsystemet utvidgas också till att gälla även anläggningar till skillnad från enbart byggnader, exempelvis idrottsanläggningar. De nuvarande ansvarsområdena för stat, kommun och de enskilda fastighetsägarna behålls t. v. oförändrade, men starkare styrmedel aviseras om ett vikande energisparande ger anledning till det. Kommunerna ges ett ökat och mera varaktigt ekonomiskt stöd. Det förutsätts att den kommunala energisparverksamheten, inte minst på besiktningsområdet, sker i nära kontakt med bostadsförvaltarna och med anlitande i förekommande fall av deras sakkunniga personal och intrimmade organisation. Forskningsoch experimentbyggnadsverksamheten på energiområdet ges ett betydande ökat stöd, och vikten av att skaffa ytterligare kunskaper om ny energiteknik betonas. Jag kan nu med stor tillfredsställelse konstatera att inriktningen av energisparverksamheten vunnit allmän uppslutning i riksdagen. Enigheten om energisparandets mål och medel är glädjande och lovande. Samstämmigheten utesluter självfallet inte att det kan finnas olika uppfattningar om styrkan och inriktningen av de styrmedel som kan komma att behövas för att sparmålet skall kunna nås. Styrmedelsfrågan måste hela tiden hållas levande och kommer också att bli föremål för en fortsatt noggrann uppföljning av energihushållningsdelegationen. | Även om propositionen och civilutskottets betänkande väl täcker in energisparandets såväl principiella som praktiska frågor finner jag det angeläget att särskilt kommentera några punkter. Jag har i skilda sammanhang framhållit vikten av att den kommunala energisparverksamheten präglas av en helhetssyn. Principen är fastlagd i lagen om kommunal energiplanering genom vilken kommunen har ansvar för att i sin planering främja hushållningen med energi samt att verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Energisparandet bör vara en integrerad del av kommunens allmänna samhällsoch energiplanering. Detta kommer till särskilt uttryck i rätten för kommunens organ för låneförmedling att avstyrka energisparstöd, om avstyrkandet grundas på översiktliga ställningstaganden av kommunfullmäktige beträffande energi-, bebyggelseoch bostadsförsörjningsplanering. I dets.k. statssekreterarbrevet om statsbidragen till kommunerna står bl.a. följande: ”——— det är angeläget att energisparplanen årligen ses över så att energisparplan, värmeplan och annan kommunal planering med betydelse för energisparverksamheten samverkar i tiden.” Men det räcker inte med god planering och samordning. Energisparverksamheten måste få en politisk förankring ute i kommunerna, en hög politisk status. Här har alla våra partier ett stort lokalt ansvar. I de konkreta energisparfallen är det viktigt att man söker sig fram till lämpliga kombinationer av installationsåtgärder och byggnadstekniska åtgärder, men också mot ett system i vilket särskilt de omfattande energisparåtgärderna genomförs i samband med ombyggnad och periodiskt underhåll, då det finns samordningsvinster att göra. Förekomsten av och risken för radongas, fuktoch mögelskador måste också alltid uppmärksammas, då energisparande åtgärder skall vidtas. Med ekonomiskt bidrag från regeringen har Kommunförbundet tillsammans med radonutredningen till alla kommuner sänt ut en informationsskrift, där man belyser problematiken och ger exempel på enkla åtgärder för att hindra att skador uppkommer eller förvärras av energisparåtgärder. I den nyligen framlagda propositionen om byggstimulanser föreslår regeringen särskilda tidsbegränsade reparationslån genom vilka brister i såväl byggnadskonstruktioner som byggmaterial kan åtgärdas. Som exempel på sådana brister nämns bl.a. mögel-, rötoch fuktskador. Det ligger i sakens natur att man, med beaktande av hygieniska krav, alltid bör ta till vara möjligheterna att samordna reparationsoch energisparåtgärder. Så några ord om direktverkande el. Regeringens förslag har mötts med helt olika kommentarer. När elanvändningskommitténs förslag kom hörde vi att det var ett helt oacceptabelt förbud som skulle införas. Det skulle få helt oanade effekter. När så regeringens proposition kom fick vi höra att det nu är fritt fram för direktel, trots att vi i stort sett föreslog ett genomförande av elanvändningskommitténs förslag. Vad skall man då tro? Som vanligt ligger väl sanningen säkert någonstans mitt emellan. Regeringen har i de propositioner som i dag är föremål för behandling föreslagit att särskilt uppvärmningssnåla enoch tvåfamiljshus för permanentboende bör kunna få uppvärmas med direktverkande elradiatorer. Förslaget innebär att jämfört med vad som enligt svensk byggnorm gäller i dag — från 1975 eller 1980, det är samma sak — skall 40 26 av radiatorenergibehovet sparas. Inbesparingen får göras med åtgärder som påverkar såväl radiatorbehovet som tappvarmvattenbehovet. I den allmänna debatten har det påståtts att den här energibesparingen kan uppnås med lätthet och att förslaget därför skulle innebära fritt fram för direktverkande el. På teknikens nuvarande nivå kan 40 9o-nivån sägas vara en realistisk gräns för vad som med dagens kunskap om olika åtgärders spareffekt kan uppnås med rimliga insatser. Man kan inte säga att den uppställda kravnivån kan uppnås med lätthet. Villkoret innebär att husen skall utföras eller utrustas med sådana extra kvaliteter och installationer att de genomsnittligt tillåter en minskning av energiförbrukningen jämförda med dagens hus. Eftersom varje ny energisparinsats som minskar uppvärmningsenergin också minskar uppvärmningssäsongens längd, blir det allt svårare att erhålla en given energisparvinst. Åtgärder kommer därför även att behövas på tappvarmvattensidan i form av värmepumpinstallationer och liknande. Det måste till, om inte extrema isoleringsåtgärder skall behöva tillgripas. Inom planverket har påbörjats ett arbete med syfte att i god tid före den 1 januari 1983 redovisa hur inbesparingarna skall kunna uppnås. Man kan fråga sig om det sagda innebär att det kan komma att visa sig svårt att i ett andra steg omkring 1985 genomföra den av såväl regeringen som civilutskottet aviserade skärpningen av begreppet energisnålhet som villkor för direktel. Utifrån övergripande energipolitiska synpunkter bör en skärpning komma till stånd. I likhet med civilutskottet har jag emellertid inte ansett det lämpligt att nu precisera skärpningen och därigenom föregripa en utvärdering som under alla omständigheter bör göras. Det vore olyckligt att nu binda sig till en viss förhöjd procentsats. Utvärderingen av verkligt uppnådda energibesparingar av tekniska åtgärder i småhusen måste fullföljas, innan en förhöjd gräns för direktel införs. Herr talman! Efter en mycket trög start för energisparverksamheten i flerbostadshusen har energisparandet på detta område sakta men säkert ökat, men inte tillräckligt snabbt. I beståndet ligger en stor och hittills långt ifrån utnyttjad energisparpotential, som måste tillvaratas med alla rimliga medel. Detta är också de allra flesta bostadsförvaltare och fastighetsägare - medvetna om. Regeringen har tagit fasta på det stora behovet av informationsoch utbildningsinsatser på detta område. Och inför den kommande eldningssäsongen planerar regeringen att i samråd och samarbete med de stora hyresgäst-, fastighetsägaroch förvaltningsorganisationerna genomföra en omfattande energisparkampanj som speciellt riktar sig till flerbostadshusens intressenter. "Landet behöver mobiliseras i ett nationellt krig mot vårt oljeberoende. Framgång förutsätter mobilisering av alla krafter och fortsatta intensiva och massiva insatser över hela fältet — på alla nivåer. Det är min förhoppning att höstens energisparkampanj skall få karaktär av en sådan allmän mönstring och uppslutning för att nå ett viktigt samhällsmål.

Herr talman! Energihushållning och åtgärder för att spara energi inom bostadssektorn har alltsedan den första Fälldinregeringen haft hög prioritet. I proposition 133 anger bostadsministern att sparmålet skall motsvara en minskning av den årliga energianvändningen med ca 48 TWh brutto. Det är en mycket ambitiös målsättning. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner vissa ändringar i grunderna för statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus. Förslaget innebär att bidraget slopas och ersätts med lån, och det är ett bra förslag. Jag delar inte den uppfattning som ibland framförs, nämligen att energisparbidrag behövs även i dag. De energibesparande investeringar som nu är bidragsberättigade är rent fastighetsekonomiskt så lönsamma att de kommer till stånd även utan bidrag. Ett bibehållande av nuvarande bidragssystem skulle därför närmast kunna karakteriseras som en subventionering av viss kapitalkostnad. Den nu föreslagna förändringen får naturligtvis inte medföra att finansieringen av energisparåtgärder försvåras. Jag vill därför understryka bostadsministerns uttalande att principen bör vara att energisparlån skall lämnas för den del av kostnaden som hittills har täckts av bidrag. Som framgått av många tidigare inlägg i debatten i dag är enigheten total om att Sverige måste minska sitt stora oljeberoende. En övergång från olja till eluppvärmning är därför angelägen, och även miljöaspekter talar för en sådan övergång. I våra småhusområden är det orealistiskt att räkna med att befintliga oljepannor skall ersättas av fjärrvärme. En naturlig och välkommen utveckling blir därför att dessa pannor ersätts med eleller kombinationspannor. ägaren själv gör jobbet. För installation av elpatroner, elkassetter och varmvattenberedare sätts dock gränsen till 3 000 kr., oavsett vem som utför arbetet. Eftersom det torde vara endast ett fåtal småhusägare som själva klarar den sortens installationer är denna utvidgning mycket väl motiverad. Som framgår av utskottsbetänkandet innebär lagen om kommunal energiplanering att kommunerna ålagts ett ansvar för att i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Detta kan ske på olika sätt. I exempelvis exploateringsområden behandlas energiaspekter bl.a. inom ramen för stadsplanearbetet. De följs sedan upp i byggnadslovsgranskning och i efterföljande byggnadsinspektion. Detta är bra. Vad gäller åtgärder inom befintlig bebyggelse vill jag betona betydelsen av kommunal rådgivning och information. Många kommuner har hunnit långt på detta område redan i dag, men mycket återstår. Och en av de viktigaste förutsättningarna för att denna kommunala verksamhet skall bli framgångsrik är att berörd personal snabbt får lämplig utbildning. Däremot är vi moderater motståndare till styrinstrument av den typ som energihushållningsdelegationens förslag om en energihushållningslag skulle innebära. Enligt vår uppfattning skulle en energihushållningslag endast medföra ökad byråkrati och med all sannolikhet försena och försvåra den övriga planeringen i kommunen. Propositionen innehåller inga förslag avseende en energihushållningslag, och därför saknas enligt vår uppfattning anledning för utskottet att nu beröra frågan. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag att på denna punkt få yrka bifall till reservationen i civilutskottets betänkande 37 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Låt mig då, herr talman, börja med att understryka att vi socialdemokrater betraktar det som en självklar och oavvislig förpliktelse att arbeta för att de av folkomröstningen och riksdagen fastställda målen för energipolitiken fullföljs. Det är nödvändigt såväl med hänsyn till respekten för demokratin som med hänsyn till uppgiften att föra vårt land ut ur den svåra ekonomiska kris vi nu befinner oss i. Vi socialdemokrater har också vid åtskilliga tillfällen lagt fram förslag, som —- om de fått stöd av de andra partierna — väsentligt skulle ha förbättrat våra möjligheter att genomföra den mycket svåra uppgift vi har framför oss på energipolitikens område. Dess värre har våra förslag hittills avvisats. I stället har de borgerliga regeringarna och riksdagsmajoriteten även på detta område fört en politik som har präglats av passivitet, handlingsförlamning och inbördes splittring. De utvärderingar som har gjorts av de hittillsvarande insatserna på detta område visar också mycket klart att de har varit på en gång kostsamma och ineffektiva, långt ifrån tillräckliga för att vi skall kunna uppnå de mål som har satts upp för energisparandet och för energipolitiken. I dag kan vi dock konstatera att utvecklingen dess bättre gått framåt. Regeringen och riksdagsmajoriteten har tagit intryck av den kritik och de förslag som vi — liksom många ansvariga myndigheter, forskare, remissinstanser och andra — har framfört. Vid riksdagsbehandlingen har de borgerliga iflera viktiga avseenden gått oss till mötes, bl.a. när det gäller vårt krav på en parlamentarisk kommission med uppgift att föreslå åtgärder för att säkerställa den beslutade kärnkraftsavvecklingen. Det är ett uttryck för god vilja att gemensamt söka lösningar i en fråga som länge har delat nationen i oförsonliga motsättningar. Det uppskattar vi. Å andra sidan finns det, herr talman, fortfarande mycket stora brister i regeringsförslagen liksom i den organisation och de otillräckliga instrument som man har till förfogande för de arbetsuppgifter som nu förestår. Det finns därför anledning att varna för att vi står inför risken att misslyckas — om inte mycket omfattande åtgärder för att höja effektiviteten snabbt genomförs i enlighet med våra förslag. Detta har också civilutskottet med skärpa framhållit. Vi finner det också anmärkningsvärt, herr talman, att även denna regering har underlåtit att organisera arbetet inom regeringen på ett sådant sätt som garanterar att det fortsatta arbetet med energipolitiken får en tillräckligt stark och sammahållen ledning. Det är visserligen bra att vi får en politisk minister från ett av de partier som stod bakom linje 2 som ansvarig för energifrågorna. Men det är inte tillfredsställande att ansvaret för energifrågorna, efter år av handlingsförlamning och splittring och då så mycket mödosamt praktiskt arbete återstår, nu läggs på arbetsmarknadsministern. I en situation då den redan rekordhöga arbetslösheten hotar att fördubblas på mindre än ett år borde han ha mer än nog att göra med arbetsmarknadspolitiken. Det är, herr talman, ett uttryck för bristande respekt inför både arbetsmarknadspolitiken och energipolitiken att tro att de skall kunna skötas effektivt med den organisation som regeringen har valt. Herr talman! När jag sagt detta vill jag ändå gå över till att framhålla det positiva. Proposition 133 innehåller på flera viktiga punkter förslag som innebär att man ansluter sig till krav som vi tidigare har framfört. Framför allt gäller det vårt krav på att åtgärder för att främja hushållningen med energi i bebyggelsen måste utgå från en helhetssyn. De hittillsvarande insatserna har varit alltför snävt inriktade på tekniska punktinsatser i enskilda hus, vilkas effektivitet även ur energisparsynpunkt ofta har varit mycket ringa. Vi har länge krävt att frågor om åtgärder för att spara energi i bebyggelsen skall vägas mot och samordnas med krav på underhåll och ombyggnad av andra skäl — alltifrån fastighetsunderhåll och åtgärder mot radon till förbättringar av den sociala miljön och kulturminnesvården. Likaså har vi pekat på behovet av en planering som säkerställer rätt avvägning mellan energisparåtgärder, investeringar i nya energikällor, utnyttjande av spillvärme och el för att ersätta olja, fjärrvärmeutbyggnad m.m. samt anpassningar för att förbereda kärnkraftsavvecklingen, bl.a. genom att förhindra användningen av direktverkande el. Kravet på en sådan planering måste, har vi framhållit, gälla både de enskilda fastigheterna och den bebyggelseplanering i stort som kommunerna ansvarar för. Vi har slutligen pekat på hur viktigt det är att kravet på åtgärder för att främja utvecklingen mot ett energioch resurshushållande samhälle kommer till uttryck genom samordnade insatser inom energipolitiken, bostadspolitiken, trafikpolitiken och miljöpolitiken. Vi menar, herr talman, att våra tidigare framförda förslag på dessa områden i viktiga avseenden har påverkat de nu aktuella förslagen.

Vidare sammanförs alla åtgärder för energiförsörjningen i bebyggelsen: energisparande, utvecklingen av nya energikällor, oljeersättning och elanvändning. Allt detta innebär en anslutning till den helhetssyn som vi hela tiden hävdat. Det hälsar vi med tillfredsställelse. De förändringar av stödsystemet som föreslås bör enligt vår mening kunna bidra till den effektivisering av energihushållningsprogrammet som vi länge efterlyst. Därför kan vi ansluta oss till dem. Likaså ansluter vi oss till det mål för energihushållningen som här föreslås. Vi anser att det är nödvändigt att ställa upp ett så ambitiöst mål, om resultatet av folkomröstningen skall kunna tryggas. Vi utesluter inte heller att en ytterligare skärpning kan bli nödvändig. Men, herr talman, de mål som nu ställs upp kräver, som utskottet med skärpa och flera gånger påpekar, kraftfulla åtgärder och konkreta beslut för att kunna fullföljas. Och det är på denna punkt som vi har framfört stark kritik mot regeringsförslaget. Vi anser att regeringsförslaget inte innehåller tillräckligt långtgående och konkreta åtgärder för att man skall kunna säkerställa att vare sig energisparmålet eller beslutet om kärnkraftsavvecklingen uppnås i tid. För att vi skall lyckas på dessa punkter krävs att samhället och framför allt kommunerna får helt andra och mer kraftfulla styrmedel i sin hand än dem som de f. n. har. Det gäller, som vi framhåller i vårt särskilda - yttrande, särskilt ”genomförandeinstrumenten, den kommunala energiplaneringens utformning samt samordningen av denna energiplanering med kommunernas fysiska planering.

Vi anser också att det är mycket viktigt att vi snarast får effektiva regler för den fortsatta elanvändningen i bebyggelsen vilka står i överensstämmelse med beslutet att avveckla kärnkraften. Frågan om vilka åtgärder som måste vidtas ”för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse” , som det stod på linje 2:s valsedel, måste snarast få sin lösning. Som påpekas i motionen 2085 och i utskottets skrivning med anledning av denna motion är det också nödvändigt att kommunerna och andra berörda snarast får klara och entydiga besked om vilka normer och regler som skall tillämpas i fortsättningen. Det är inte minst bristen på konkreta förslag och ställningstaganden i propositionen på dessa områden som var motiven till vårt förslag om en parlamentarisk kommission med uppgift att skyndsamt föreslå åtgärder som möjliggör en kärnkraftsavveckling enligt folkomröstningsresultatet och enligt riksdagens principbeslut på våren 1980. Riksdagen kommer nu att besluta om att begära en parlamentarisk kommitté med denna uppgift och inriktning. Civilutskottet understryker i sitt aktuella betänkande det ansvar som vilar såväl på denna kommitté som på energihushållningsdelegationen och regeringen att snabbt utveckla och förbättra samhällets insatser för energihushållningen, elpolitiken och utvecklingen av framtidens energisystem. I förhoppning om att arbetet i dessa organ kommer att bedrivas skyndsamt och snabbt skall leda till konkreta beslut, som säkrar målet för energipolitiken, och med understrykande av vad vi framhåller i vårt särskilda yttrande yrkar jag, herr talman, bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 37.

Herr talman! I vänsterpartiet kommunisternas motioner till regeringens propositioner som nu behandlas har vi ägnat stor uppmärksamhet åt energihushållningen, olika uppvärmningssystem och energisparandet. Vi har tagit upp två olika huvudaspekter på energihushållning: Först och främst gäller det att hålla nere den totala energianvändningen. Det kan man uppnå genom att göra industriprocesser, bostäder, bilar, hushållsmaskiner m.m. energisnålare på olika sätt, dels genom en fönuftigare samhällsplanering, med exempelvis en bättre utbyggd kollektivtrafik, en tätare bebyggelse och mindre avstånd mellan bostad och arbetsplats. Vidare gäller det att använda rätt energiform för rätt ändamål. El är en högvärdig energiform som är oersättlig i många sammanhang, bl.a. i motorer, vissa industriprocesser och belysning. Att använda el för uppvärmning av byggnader innebär däremot ett energislöseri. En utbyggnad av elvärme i stor skala låser fast oss i ett elberoende som tvingar fram ett bibehållande av kärnkraften eller en massiv utbyggnad av kolkondenskraftverk. För att fullfölja det övergripande målet att så långt som möjligt göra oss oberoende av import för vår energianvändning är det nödvändigt med en systematiskt organiserad energihushållning. Det har också understrukits i åtskilliga inlägg här från talarstolen. Det gäller både industrisektorn, transporterna och övrigsektorn med bostäder, handeln m.m. Skall detta kunna genomföras fullt ut, så krävs en planering, framför allt för de åtgärder som verkar först på längre sikt. På den här punkten, herr talman, har vi från vänsterpartiet kommunisterna varit och är kritiska då det gäller denna långsiktiga planering. Vi menar att den på många punkter är alltför ofullständig, alltför halvhjärtad. Det skulle vara till fördel om denna planering också omfattade ett konkret angivet mål för högsta användning av varje energislag vid en given tidpunkt. Först med en sådan plan för energianvändningen blir det möjligt att med säkerhet och trygghet i energiförsörjningen kunna byta ut hittillsvarande energikällor mot nya, förnybara, inhemska. Hushållning med energi innebär inte enbart detaljsparande i form av temperatursänkning, tätning av hus, införande av mer energisnål teknik då det gäller maskiner osv. Det är också en fråga om hela samhällets struktur. Energislöseriet är f. n. inbyggt i hela vår tillvaro — även om man som individ sparar energi — och det gäller därför att vidta samhälleliga åtgärder för att åstadkomma någon förändring. Styrmedlen talade bostadsministern senast om i sitt inlägg. De instrument som behövs måste vara just en samhällelig plan, kompletterad med erforderlig lagstiftning. En framgångsrik energihushållning måste innehålla medel för styrning av industrin mot mindre energiintensiva sektorer, en kraftig utveckling av den kollektiva trafiken, en medveten och aktiv satsning på utveckling av spårbunden och vattenburen godstrafik, tvingande åtgärder för produktion av energisnåla motorer, hushållsmaskiner osv. Detta är nödvändigt inte bara med hänsyn till att undvika ökad belastning på vår miljö — men det är klart att också den aspekten är viktig. I propositionerna och i de utskottsbetänkanden som vi nu behandlar finns en rad värdefulla synpunkter på behovet av ett övergripande energihushållningsprogram och inte minst på hur viktigt det är att energihushållningsåtgärder inom samhällets olika delar samordnas, planeras och avvägs. Det råder en stor enighet, såvitt man kan uppfatta, på den här punkten. Men ett program skall också genomföras, och det räcker inte med förlitan på att stigande energipriser, eventuellt kompletterade med viss beskattning, leder till avsett resultat. Information, rådgivning och utbildning är viktiga, och ekonomiskt stöd för konkreta sparåtgärder bör ha en viss effekt. En verklig plan för att åstadkomma bestående resultat i fråga om energihushållningen måste dock ges någon form av bindande karaktär och stödjas med erforderlig lagstiftning. Till detta har många invänt att vi inte skall ha ytterligare tvångsåtgärder och ytterligare lagstiftning på detta område. Jag tror att vi som har följt dessa frågor under hela 1970-talet nog måste vara överens om att erfarenheterna och de relativt små framsteg som har gjorts då det gäller hushållning och sparande på detta område klart och tydligt visar att det måste till någon form av tvingande åtgärder. Vi måste få någon form av lagstiftning som gör det möjligt att effektivt följa upp detta. Erfarenheterna hittills har visat att frivilliga överenskommelser om energibesparing inte ger tillräcklig effekt. Då det t.ex. gäller att få ner energiförbrukningen i befintlig bebyggelse har visserligen vissa resultat uppnåtts, men man kan knappast påstå att åtgärderna bedrivs riktigt systematiskt. Det är alldeles nödvändigt med en starkt ökad takt. Byggnadsnämnderna bör exempelvis få möjlighet att ingripa då det gäller energiförsörjningen, och tvingande bestämmelser behövs för att ge kommunerna möjligheter att åstadkomma planerade och nödvändiga energibesparingar. Inom industrin finns motsvarande problem. En samhällelig strävan att begränsa energiuttaget finns givetvis, men det gäller att få en industristruktur som på en gång begränsar energianvändningen, hushållar med våra naturresurser, ger meningsfull sysselsättning och är skonsam mot miljön. Skall alla dessa krav tillgodoses behövs ett organ, en styrmekanism. Ett sådant organ kunde inom den industriella sektorn ha formen av en koncessionsnämnd, såsom vi från vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit. Då det gäller värmeförsörjningen finns en uppenbar risk att en stark ökning av eluppvärmning i skilda former kan försätta oss i ett besvärligt tvångsläge. Det har flera talare berört i dag och varnat för. Det säkraste och snabbaste sättet att minska vårt oljeberoende är en övergång till andra bränslen. Därvid bör inhemska bränslen prioriteras. Att snabbt introducera fasta bränslen i form av flis, pellets eller briketter av torv eller biomassa är möjligt och önskvärt av flera skäl. Försörjningstryggheten ökar och åtminstone på litet sikt är det en lösning som också medger bästa hushållningen med våra resurser. Vi föreslår därför från vpk:s sida en energihushållningslag som ger de styrmedel som krävs för att garantera genomförandet av energihushållningsplanen. Vi föreslår också en särskild koncessionsnämnd för att garantera en industriell utveckling som tillgodoser kraven beträffande hushållning med råvaror, energi och miljö. Den tidigare regeringen betonade att priset på energi är det mest centrala styrmedlet. Energiskatt gör det möjligt för staten att påverka priset. Hittills har energiskatten inte varit ett energipolitiskt styrmedel. Exempelvis beskattas inhemska bränslen dubbelt så mycket som importerad olja och tio gånger så mycket som importerat kol. Ytterligare exempel är att storförbrukare inom industrin har helt eller delvis sluppit ifrån skatten. Beträffande energiskattens utformning pågår en utredning. I direktiven föreslås bl.a. att energiskatten överförs till mervärdeskatt. Det leder till att handel och industri inte behöver betala någon energiskatt, eftersom moms flyttas över till de varor som företaget producerar eller levererar. Då har man misslyckats med energiskatten som ett styrmedel i det här avseendet. Taxor för el bestäms både till nivå och struktur av energibolagen själva. I dag är elskatten en helt rörlig avgift hos konsumenten, och därför är den sparstimulerande. Ändras elskatten till moms blir den rörliga kostnadsandelen i eltaxan mindre och därför mindre sparstimulerande. Vpk:s förslag för att få en utjämning av energiskatten går ut på att ta itu med problemet med inhemska och importerade bränslen. Vi föreslår också att det inte skall bli några skattelindringar för de mest energikrävande industrierna. Vi föreslår vidare att energiskatten skall utformas så, att den skapar hushållningsstimulerande el-, fjärrvärmeoch gastaxor med en stor rörlig kostnadsdel och en liten fast kostnadsdel. Herr talman! Den konventionella, högtempererade och storskaliga fjärrvärmen försvårar de ekonomiska förutsättningarna för hushållningsåtgärder, solvärme och värmepumpar. Den konventionella fjärrvärmen passar bäst för användning av kol och kärnfjärrvärmelösningar. De långsiktiga energipolitiska målen uppfylls bättre i småskaliga system, ett slags närvärmesystem som har börjat diskuteras under de senaste åren. Vi har i vår motion också tagit upp frågan om ett sådant närvärmesystem och sagt att utgångspunkten kan vara en värmecentral som försörjer ca 50-500 lägenheter. Sådana centraler finns redan i dag och kallas då för blockcentral, gruppeller kvarterscentral. I de mindre fjärrvärmesystemen är det lättare att åstadkomma lågtemperaturnät, vilket ekonomiskt gynnar införandet av solvärmeoch värmepumpsteknik samt bättre tillvaratagande av lokal spillvärme. Närvärmesystemet bygger på att det skall komma till användning i en grupp av hus som inte är större än att invånarna själva kan förstå och administrera värmeförsörjningen. I sin egen närhet har man också större förutsättningar för att kunna använda lokala resurser på ett miljövänligt sätt. Detta kan ge förståelse för begrepp som överkonsumtion och livskvalitet, som brukande och missbrukande. Närvärme är ett mindre sårbart system än ett stort fjärrvärmesystem. Hela städer eller stadsdelar slås inte ut, om en närvärmeenhet havererar. Herr talman! Exempel på det storskaliga fjärrvärmesystemets nackdelar fick vi för ungefär ett år sedan, då de boende i Botkyrka kommun utanför Stockholm fick uppleva problem som kan uppstå. Genom ett haveri på fjärrvärmesystemet blev bostäder, affärer, skolor och industrier utan värme i flera dagar. Det fanns inga grannar att gå till, inga andra skolor att ha undervisning i osv.; alla hade lika kallt. I en närvärmecentral kan man dessutom använda flera sorters bränslen, t.ex. biomassa, gas och olja. En närvärmecentral är alltså inte heller beroende av en enda energileverantör. I dag saknas organisatoriskt stöd för närvärmetekniken, och energipropositionernas förslag ökar inte utan snarare minskar dess möjligheter att introduceras. Vpk föreslår att en ”närvärmegrupp” eller motsvarande bildas inom energimyndigheten med uppgift att på allt sätt stödja närvärmeidén. Herr talman! Vi vet att andelen småhus med elvärme har ökat starkt under den senaste tioårsperioden och att omkring 65 76 av antalet nybyggda småhus f.n. förses med elvärme. Under senare år har installation av vattenburna elvärmesystem blivit vanligare, mot att det tidigare så gott som uteslutande installerades direktverkande elvärme med elradiatorer. Den utveckling som skett är i och för sig bra och visar att det är möjligt att få till stånd förändringar, som i och för sig innebär mindre bindningar vid eluppvärmning i framtiden. Frågan om direktverkande elvärme har varit föremål för debatt, bl.a. i riksdagen under flera år, och den spelade som bekant en stor roll i debatten som föregick folkomröstningen om kärnkraften. De som stödde linje 2 och 3, som tillsammans samlade ca 80 70 av rösterna, gjorde det bl.a. mot bakgrund av utfästelser om förbud mot direktverkande elvärme i tillkommande bebyggelse. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen föreslagit att direktverkande elvärme skulle förbjudas, men att dispens skulle lämnas där annan uppvärmning inte är lämplig. Fortsatt installation av elvärme i bostäder, fritidshus och lokaler måste begränsas främst av två skäl. Dels innebär denna användning av elektricitet ett slöseri med högvärdig energi, dels leder utbyggnad av direktverkande elvärme till minskad framtida frihet i valet av energikällor för uppvärmning. Birgit Friggebo berörde i sitt inlägg just problemet med den direktverkande elvärmen, och propositionens och utskottets förslag i detta avseende är tyvärr så uppmjukade att det som en stor majoritet tidigare ansett vara nödvändigt beträffande restriktioner för direktverkande elvärme och eluppvärmning över huvud taget nu inte föreslås bli genomfört. Propositionens förslag om ikraftträdande den 1 januari 1983, liksom om skärpning av villkoren för direktverkande elvärme i mitten av 1980-talet, är också otillräckliga.

Vi har för vår del ansett att denna slutsats inte är rimlig, dels mot bakgrund av det förväntade elöverskottet under 1980-talet, dels eftersom man utgått från felaktiga förutsättningar. Osäkerheten beträffande normalårsproduktionen vid landets vattenkraftverk gör att alltför detaljerade uppgifter om denna produktion inte kan läggas till grund för riksdagens riktlinjer om den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. Vi har konstaterat att det stora elöverskottet bör göra att det under 1980-talets somrar blir gynnsamt att satsa på effektiviseringar. Energiministern uttalar sig allmänt välvilligt om effektiviseringar, men vidtar inga åtgärder för att stimulera till sådana. Vi menar att det innebär en kraftig underskattning av möjligheterna till energivinster i samband med effektiviseringar av befintliga vattenkraftverk. Propositionsskrivaren och utskottet räknar nu med ett tillskott på ca 1 TWh genom effektiviseringar under 1980-talet, medan vi menar att detta energitillskott med hjälp av styrmedel åtminstone bör kunna fördubblas till 2 TWh. Mot bakgrund av det väntade elöverskottet under 1980-talets somrar bör en lämplig åtgärd vara att de kraftbolag som genomför effektiviseringar under desså somrar får stöd av staten i form av ersättningskraft från Vattenfall, motsvarande 50 96 av den energiförlust som resp. bolag åsamkas på grund av vattenspill förbi sitt kraftverk i samband med ombyggnad av kraftstationerna. Vi vill också framhålla att vattenkraftsutbyggnaden under 1980-talet, mot bakgrund av det förväntade elöverskottet, bör begränsas till okontroversiella projekt samt effektiviseringar av befintliga vattenkraftverk. Herr talman! Erfarenheterna då det gäller vad som tas upp i proposition 133 om energihushållning i bebyggelse visar på stora brister i hushållningsprogrammet. Kommunerna föreslås inte få de befogenheter och möjligheter som enligt vår uppfattning behövs för att genomföra en effektiv energiplanering och en effektivare energihushållning. I propositionen talas om att den kommunala energiplaneringen skall ske utifrån en helhetssyn och om vikten av samordning mellan planerna för energitillförsel och energihushållning med koppling till kommunala bostadsförsörjningsprogram och den fysiska riksplaneringen. Det har också flera personer uppehållit sig vid. Även här går regeringen förbi konkreta förslag genom att hänvisa till arbetet med bl.a. den nya planoch byggnadslagen. Trots att de tekniska och samhällsekonomiska förutsättningarna för ett kraftigt ökat energisparande konstateras föreligga, har man varit mycket blygsam då det gäller sparmål, och det talas allmänt om att sparmålet kan höjas utan bestämda konkreta målsättningar. Målen för energisparverksam heten har i stort sett formulerats som riktmärken. Det har enligt vår mening inte tillräckligt klargjorts att både svenska och internationella erfarerheter klart visar att det kostar mindre att spara en enhet energi än att tillföra motsvarande enhet. Vpk delar många av de uppfattningar som redovisas då det gäller en systematisk inventering av fastighetsbeståndet genom medverkan av kommunerna, planmässiga förelägganden till fastighetsägarna att vidta bestämda åtgärder för bättre hushållning, osv. Men vi beklagar avsaknaden av vad vi menar är ordentliga förslag. Vi är överens om att förslagen att upphöra med de stora bidrag som utgår till olika fastighetsägare är bra och noterar att regeringen nu anammat tidigare vpk-förslag om enbart gynnsamma lånemöjligheter, eftersom åtgärder som vidtas, snabbt blir lönsamma för ägarna. Beträffande de förslag som riksdagen nu föreslås anta vill jag till sist, herr talman, anföra att inriktningen och omfattningen av energisparverksamheten bör bli den i vpk-motionerna förordade, dvs. ambitionsnivån bör vara högre, planerna ges en konkretare utformning och konkreta målsättningar uppställas för verksamheten. Vidare bör det slås fast att verksamheten skall förankras i kommunala bostadsförsörjningsprogram och kommunal energiplanering, innefattande bl.a. markreservationer för solvärmeanläggningar m.m. Kommunerna måste ges ordentliga styrmedel för att underlätta genomförandet av ett kraftigt ökat energisparande och förhindra en onödig energiförbrukning. Jag yrkar bifall till vpk-motionen som behandlas i de betänkanden som nu är uppe till avgörande.
Herr talman! Den diskussion som nu förs i kammaren känns betryggande — både Birgitta Dahl och Tore Claeson säger att många av de förslag, synpunkter och åsikter som de på ett tidigt stadium fört fram nu har anammats av regeringen och finns med i regeringsförslagen, och därför är de till stora delar mycket nöjda. Det känns bra att vi har lyckats komma till en sådan samstämmighet med fortsättning på energisparverksamheten — den verksamheten är avgörande för att vi skall klara de övriga målen i energipolitiken. Det hör väl till saken att man alltid litet grand överdriver sin egen betydelse och inverkan på de förslag som framläggs. Det gäller också de förslag som det nu skall fattas beslut om. Jag tycker vi kan bortse från det och konstatera att det finns en god grund att jobba vidare på. Jag anser det självklart att den parlamentariska kommitté som nu skall tillsättas kan ta upp väsentliga frågor som har betydelse när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Det är klart att energisparverksamheten har en avgörande betydelse när det gäller både det kortsiktiga och det långsiktiga målet. Å andra sidan är det naturligtvis viktigt att kommittén inte tyngs av en mängd uppgifter som med fördel kan hanteras av energihushållningsdelegationen, där bl.a. styrmedelsfrågan är mycket aktuell — man jobbar intensivt med den — och där naturligtvis också frågor om elanvändning och annat kan tas upp. Det är självklart att samhället har ett övergripande ansvar för energipolitiken. Det är därför som vi under hela 1970-talet i olika sammanhang diskuterat vilka mål vi skall ha för energipolitiken och vilka instrument vi skall använda för att genomföra dessa mål. Det är då naturligtvis intressant också vilka instrument man använder.

De potentialer av olika styrmedel och hjälpmedel som jag här har räknat upp bör naturligtvis utnyttjas innan man tar till administrativt tvingande bestämmelser, som får till följd ökad byråkrati och ökade kostnader. Hittills har det varit en kraftig uppbyggnad av kunskaperna hos byggare, förvaltare, tekniker, kommunala rådgivningsmän, besiktningsmän osv. Det har också varit en fråga om att skaffa oss kunskap om de lönsammaste åtgärderna, hur de bästa kombinationerna skall se ut för att vi skall få ut den bästa effekten av satsade pengar. Vi har också varit angelägna om att åtgärderna inte skall dra på oss nya problem med exempelvis hälsorisker, olika tekniska problem till följd av alltför täta hus osv. När Tore Claeson talar om planering och samhälleliga styrinstrument upplever jag det som att han vill ha en planering för planeringens egen skull. Har man en planering och administrativa styrmedel som inte är fyllda med innehåll och som inte bygger på kunskap om och erfarenhet av vad som behöver göras, blir den planeringen och de styrmedlen utvecklingshämmande. Frågan om styrmedel är viktig och har en avgörande betydelse. Om det behövs starkare styrmedel för att uppnå målen för sparverksamheten, skall vi inte tveka att tillgripa dem. Men vi bör se dem som en praktisk genomförandefråga och inte som en fråga om att man på något sätt skall bevisa att man har en positivare attityd till sparverksamheten som sådan än företrädare för andra partier har.
Herr talman! Jag har redan i mitt tidigare anförande givit uttryck för att vi socialdemokrater tycker att det är positivt att vi nu i stora stycken har en gemensam grund för det fortsatta arbetet. Det beror på två omständigheter. För det första har vi faktiskt fått gehör för synpunkter som tidigare har avvisats — ibland i ganska avståndstagande och t.o.m. hånfulla tonfall. För det andra har vi fått gehör för kravet på en parlamentarisk kommitté som skall utföra det arbete i en rad viktiga frågor som vi tycker redan borde har utförts inom regeringskansliet. Om det hade gjorts, hade vi nu stått oss bättre. På alla områden har vi inte samma uppfattning. Vi delar naturligtvis inte den principiellt hållna frivilliglinje och tilltro till marknadskrafterna som genomsyrar båda de propositioner som vi behandlar i dag, propositionerna 90 och 133. Vi anser att det redan nu är klart att det behövs mer av styrmedel, en effektivare lagstiftning, en effektivare elpolitik. Men vi erkänner att eftersom en del av det praktiska utredningsarbetet, som borde ha genomförts i regeringskansliet, inte har kommit till stånd krävs det nu ytterligare någon tid för att utföra det. Vi förlitar oss på den goda viljan hos samtliga partier — åtminstone hos en majoritet av partierna — och tror att det arbetet nu skall komma till stånd.